Herr talman! Inledningsvis vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att i den motion som jag skrev med anledning av detta betänkande har blivit i stort sett helt tillgodosedda i utskottsbetänkandet. Jag känner det som angeläget att trots detta ge min syn på en del punkter, eftersom jag förstår att ett och annat ögonbryn har höjts. Vi anser att regeringen inför de stundande EG förhandlingarna inte tillräckligt tydligt uttrycker den samlade strategin för Sveriges långsiktiga jordbrukspolitik. Det är önskvärt att riksdagen får ta del av målsättningen för förhandlingarna i olika internationella forum, t.ex. GATT, inför EG inträdet. I betänkandet förutsätts att denna strategi skall redovisas i den nyligen tillsatta omställningskommissionens arbete. Den kommer med sin första avrapportering redan i höst. Eftersom detta ligger så nära i tiden delar jag utskottets uppfattning att vi bör avvakta kommissionens rapport. Och det gör vi, med stort intresse. Det har talats mycket om det svenska gränsskyddet. Även föregående talare berörde det ganska mycket. Gränsskyddet är emellertid inte den viktigaste komponenten i ambitionen att sänka kostnaderna för jordbruksprodukterna. Sverige kan inte heller ensidigt sänka gränsskyddet så länge världsmarknadspriserna inte speglar den verkliga produktionskostnaden utan mer ett fiktivt pris som ett resultat av alla de exporterande ländernas subventioner. Detta måste därför ske i samförstånd med våra konkurrentländer. Det naturligaste forumet för detta är inom ramen för GATT Att som Socialdemokraterna vill, använda gränsskyddet som ett instrument för att öka konkurrensen, blir mer som att sticka en kniv i ryggen på jordbrukarna. Det är väsentligt viktigare att åstadkomma en sund konkurrens på den svenska marknaden mellan många aktörer. Det finns å andra sidan, herr talman, inte någon anledning att hålla svenska olönsamma företag under armarna genom ett onödigt och omotiverat högt skydd. Det ankommer på de övervakande myndigheterna att föreslå förändringar såväl uppåt som nedåt inom de skilda produktgrupperna om man anser att justeringar är påkallade. Jag förutsätter att så sker. Jag sade att det inte är gränsskyddet som är huvudorsaken till de höga svenska jordbrukspriserna och inte heller till de höga svenska matpriserna. Det är bristen på intern konkurrens, hela vägen från jordbruk och förädlingsindustri via grossist och detaljistled till diskarna där konsumenterna plockar sina varor. Jag konstaterar därför med stor tillfredsställelse att ett enigt utskott ställt sig bakom en mycket stark understrykning av behovet av och det nödvändiga med en fri konkurrens på den svenska marknaden. Det finns inga andra sätt att skapa reella incitament för en kritisk granskning av den egna verksamheten, som leder till en lägre kostnadsnivå. Alla monopol och liknande situationer är av ondo. Detta har tagits upp ganska ordentligt i betänkandet, och jag skall därför inte upprepa det. Jag nämnde ordet kostnadseffektivitet. Det är just detta som är det allra viktigaste när vi närmar oss EG. Oavsett hur EG:s jordbrukspolitik ser ut då Sverige blir medlem i EG eller EU, är det kostnadseffektiva och fria företagare som alltid har det bästa utgångsläget när fri konkurrens på lika villkor verkligen råder. Vid det tillfället kommer svensk livsmedelsindustri att ställas inför hårda prov, då gränsskyddet tas bort i de omkringliggande länderna inom EG. Det är således enligt vår mening effektiviteten och inte volymen som är avgörande för hur bra svenskt jordbruk skall klara sig på den gemensamma marknaden i Europa.

Riksdagen begär att regeringen för riksdagen skall redovisa möjliga former för exportfinansiering fram till EG-inträdet. Jag anser att en sådan redovisning även bör innehålla förslag till en knytning till budgeten för katastrofhjälp och bistånd till länder som drabbats av hungersnöd. Mot bakgrund av den akuta situationen i Östeuropa och Baltikum, bör temporär hjälp till dessa områden särskilt prövas. Det är, herr talman, ytterst angeläget, vilket även Inge Carlsson påpekade, att hitta former för exportstöd som inte omotiverat belastar skattebetalarna och de svenska matpriserna. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande i alla delar utom när det gäller mom. 6, där Ny demokrati har en reservation. Claus Zaar kommer i ett senare anförande att motivera vårt ställningstagande på denna punkt.

Herr talman! I den här jordbrukspolitiska debatten har alltså Vänsterpartiet satt in en reserv. Det är nu några år sedan jag diskuterade jordbrukspolitik här i kammaren. Sedan dess har vissa beslut fattats på området. Om besluten är visa torde kunna diskuteras. Jag kommer inte att gå in särskilt mycket på detaljer. Det blir nog i stället vissa funderingar, både stora och små sådana, kring det här betänkandet. När jag läser igenom denna skrift med dess utskottsskrivning och reservationer finner jag att en hel del av det som sägs är motsägelsefullt. Man säger sig vilja uppnå vissa syften. Men resultatet beträffande de föreslagna åtgärderna kan bli motsatsen till vad man väntat. Framför allt tycker jag att det, trots påståenden om motsatsen, saknas en helhetsbild i fråga om vilken livsmedelsproduktion vi skall ha i det här landet. I motsats till Inge Carlsson kan jag inte föreslå någon patentmedicin alls. Jag förstår helt och fullt våra jordbrukares ilska och förundran över det sätt på vilket de jordbrukspolitiska frågorna har hanterats. Och vad värre är -- osäkerheten synes få råda även fortsättningsvis. Helt nyligen har beslut fattats, och man har börjat genomföra en ny princip och nya spelregler för vår livsmedelsproduktion. Efter knappt två år har förutsättningarna vad gäller det här beslutet förändrats, enligt vad som står att läsa i betänkandet. Det sägs att det är Sveriges ansökan om medlemskap i EG som är orsaken till detta. Jag måste ställa frågan: Kunde inte harmoniseringen i handlandet vara bättre? Nästan omgående måste ju nya åtgärder vidtas. Vidare kan jag inte finna att den proposition som nu har lagts fram på något sätt är klargörande när det gäller jordbrukets fortsatta bestånd och problemen inför en eventuell Europaanpassning. Jag tycker att det saknas svar på frågan om vi fortsättningsvis skall ha en svensk livsmedelsproduktion, en produktion där vi har bestämt sättet för hur den skall ske och hur djurhållningen skall vara. Vidare gäller det frågan om bekämpningsmedel och detta med att av olika preparat tillsätts -- antibiotika, hormoner m.m. Även frågor som berör livsmedelsindustrins framställning och våra livsmedel gäller det. Här måste också klargöras vilka skatter och avgifter som skall tas ut eller läggas på näringen. Utan att beakta en mängd olika faktorer, alltså skilda förutsättningar, har man öppnat för konkurrens utifrån -- från en livsmedelsproduktion där man arbetar under helt andra förhållanden. Vid närmare eftertanke kommer jag fram till att avregleringen kanske skulle ha skett mycket tidigare. Oavsett detta bör någorlunda lika förhållanden råda när det gäller vår livsmedelsproduktion resp. den som finns i t.ex. EG-länderna. Vissa tycks vilja gå ännu längre genom att aktivt använda gränsskyddet och en konkurrenslagstiftning. Är det möjligen något att fundera över nu när vi nåtts av beskedet att köttimporten har ökat med 150 % och att en fjärdedel av det kött som finns i affärernas kyldiskar är importerat? Eller är det möjligen så, att det är detta som eftersträvas? Det kan också vara en ambition att vi från svenskt håll försöker få bort de subventioner av exporten som förekommer i andra länder. Men frågan är om det är en framkomlig väg. Risken finns ju att det svenska jordbruket inte förmår hålla ut fram till dess att en sådan lösning finns. Det torde därför vara nödvändigt att omställningskommissionen snarast lämnar förslag om hur de problem som nu dyker upp skall hanteras. Det vore väl galet om vårt jordbruk slogs ut och vi i stället blev tvungna att satsa våra pengar på åtgärder för att behålla det öppna landskapet. I det här betänkandet talas det mycket om konkurrens och koncentration samt om att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att motverka koncentrationen inom livsmedelssektorn. Bortsett från att man hänvisar till en ny konkurrenslagstiftning nämns inga konkreta förslag till hur koncentrationen inom livsmedelssektorn skall tacklas. Vi vet att det är en kooperativ dominans inom livsmedelssektorn. Men hur skall man gå till väga om jordbrukets utövare samtidigt anser att det skall vara en samverkan? Skall det då till en tvångslagstiftning som förbjuder kooperativ samverkan, eller hur skall man göra? Dessa frågor tycker jag är väldigt svåra. Ännu mera komplicerat blir det hela i ett framtida EG perspektiv. Såvitt jag vet har den danske jordbruksministern uppmanat de danska livsmedelsföretagen att gå samman i ett enda företag för att ha en chans på Europamarknaden. Vi skall då ha i minne att de danska livsmedelsföretagen redan nu är mycket större än de svenska kooperativa föreningarna. Att, med detta i minnet, vidta åtgärder -- t.ex. en sådan åtgärd som införandet av den konkurrenslagstiftning som aviserats -- skulle innebära att den svenska livsmedelssektorn helt ställdes off-side i ett framtida EG. I reservation nr 1 sägs det bl.a. följande: ''Ett svenskt medlemskap i EG kommer att öka konkurrensen på livsmedelsmarknaden, och för att den svenska livsmedelsindustrin skall kunna hävda sig i den konkurrensen måste en utveckling och effektivisering ske. För att åstadkomma denna effektivisering måste skärpningen av konkurrenslagstiftningen fullföljas.'' Det som sägs i den första meningen stämmer nog helt och fullt, dvs. att det behövs ''en utveckling och effektivisering''. Det är ju bl.a. detta som är orsaken till att den danska livsmedelsindustrin uppmanas samla sina företag i ett enda företag. Men hur kommer den svenska livsmedelsindustrin att kunna hänga med i konkurrensen om den inte får samverka -- detta enligt det förslag som förts fram om en ny konkurrenslagstiftning -- och om vi kanske tvingar de kooperativa företagen att dela upp sig på mindre företag? Jag har väldigt svårt att få det resonemang som förs i betänkandet att gå ihop, om andemeningen är att vi skall ha ett svenskt jordbruk och att detta skall kunna bestå på en framtida större marknad. Jag undrar om den politiska hanteringen av vårt jordbruk inte är litet vårdslös och om konsekvenserna av det ena eller det andra handlandet verkligen helt beaktats eller analyserats. Så några ord om det här med att skärpa konkurrensen. Vi har ju satt upp vissa villkor både för jordbruket och för livsmedelsindustrin i det här landet -- villkor som dessa tvingas leva under. Om andra villkor gäller i andra länder, går ekvationen väldigt dåligt ihop för mig. Att man genom en konkurrenslagstiftning, dvs. genom att åstadkomma större konkurrens, skulle kunna hävda det svenska jordbruket och den svenska livsmedelsindustrin är en ekvation som jag icke på något vis får att gå ihop. Jag tänker nu gå över till ett speciellt område. Det gäller Norrlandsjordbruket. Många gånger har ju vi här i riksdagen beslutat att vi skall slå vakt om det norrländska jordbruket. Bl.a. finns det ett beslut från 1985 om att nivån på Norrlandsjordbruket skall bibehållas på 1984 års nivå. Hur det är med dagens jordbruk i förhållande till detta beslut vet jag inte exakt. Däremot kan jag se att skrivningarna i senare beslut är försiktigare när det gäller målsättningen för Norrlandsjordbruket. Oavsett allt annat som hänt har det särskilda åtgärdsprogrammet varit positivt. Det är därför mycket olyckligt att det inte får en fortsättning. Det är ett stort misstag att nu upphöra med detta åtgärdsprogram. Det skulle t.ex. kunna ge helt felaktiga signaler om allvaret bakom stödet till Norrlandsjordbruket och skapa pessismism ute i bygderna. Den 1 juli i år kommer, om riksdagen följer utskottsbetänkandet, det s.k. uttransportstödet samt högstpriset för konsumtionsmjölk att upphöra. Det är åtgärder som i kombination med ett intransportstöd kan få katastrofala följder för jordbruket och befolkningen i norra Norrlnds inland. I Västerbottens inland finns ett mejeri i Lycksele som inhämtar sin mjölk från ett mycket stort och mycket glest område. Redan nu är avstånden mycket stora, men om mejeriet skulle läggas ned, skulle det medföra rent orimliga förhållanden. Tärna--Umeå för att uppvärma och förpacka den. Det är en sträcka på ca 80 mil. En rad frågeställningar uppstår här. Kravet på service till producenter och konsumenter, kravet på färskvara och hänsyn till miljön. Hur mycket kommer mjölken att kosta efter en utflykt på 80 mil? Kommer mjölken över huvud taget att hämtas? Frågetecknen är många, men betänkandet lämnar inget svar. Allt som sägs är att utskottet förutsätter att regeringen och jordbruksverket noga följer utvecklingen. Stödet till jordbruket i norra Sverige uppgår till nästan en miljard kronor. En nedläggning av detta mejeri beräknas ge en besparing på ca 2,5 miljoner. Det är en struntsumma i jämförelse med stödets storlek. Men den här besparingen kan få ett förödande resultat för inlandets jordbruk. Det bör alla vara medvetna om. Herr talman! För att spara kammarens tid vid voteringen yrkar jag bifall enbart till hemställan under mom. 8 och 10 i den särskilda meningsyttringen av Annika Åhnberg.

Herr talman! I en marknadsekonomi är det konsumenternas efterfrågan som styr produktionen. Så har vi inte haft det inom jordbrukssektorn. I nästan hundra år har jordbruket varit reglerat med bl.a. statliga prisförhandlingar och avsättningsgarantier. Det har inneburit att lantbrukarna i första hand har producerat det regelsystemet har premierat i stället för det som konsumenterna har efterfrågat. Garanterade priser och avsättning har lett till en högre intensitet, som i sin tur inneburit hårdare miljöbelastning och ökande livsmedelsöverskott, vilket med stora förluster måst avsättas på en dumpad världsmarknad. Eftersom regleringar ständigt föder nya regleringar, blev den svenska jordbrukspolitiken till slut ogenomsiktlig. beslöt att Sverige som första land i Europa skulle företa en inhemsk avreglering och marknadsanpassning av jordbruket, utgjorde konsumentaspekterna den yttersta drivkraften. Beslutet innebär, som Inge Carlsson framhöll, att lantbrukarna efter en femårig omställningstid endast skall få betalt för de varor och tjänster som konsumenter efterfrågar. Men även för lantbrukarna är det viktigt att få lägga av den tvångströja som regleringarna utgjort. Visserligen försvinner skyddsnäten i form av garanterade priser och avsättning, men detta uppvägs av att den bundna skaparkraften och kreativiteten hos lantbrukarna nu släpps fri. Marknadsekonomi åstadkommer i regel en dynamisk utveckling, medan planekonomi och regleringar förhindrar sådan. Men det är viktigt att understryka att marknadsekonomin på detta område, som på andra, måste tyglas. Att staten måste ange ramar för exempelvis miljö och djurskyddshänsyn föreligger det också en bred politisk enighet om. När jag inledningsvis framhåller den breda politiska enigheten bakom beslutet att marknadsanpassa jordbrukssektorn, vill jag samtidigt framhålla att jag ser detta som en nödvändighet. Jordbruket, som är en långsiktig verksamhet, oftast med produktionstider på ett år eller mer, klarar inte de tvära kast som vid små majoriteter kan uppkomma vid regeringsskiften. Det är naturligt att partierna under ett valår känner ett visst behov av profilering. Men nu är valet över och det är nödvändigt att vi söker återställa den enighet som vi har haft. Jag återkommer härtill. Enigheten bakom det livsmedelspolitiska beslutet har dock inte inneburit att kritik utifrån uteblivit. Eftersom våra livsmedelsöverskott skall pressas bort, kommer ekonomin för lantbrukarna under övergångstiden med nödvändighet att bli kärv. Lantbrukarna, som lojalt efterlevt de ''spelregler'' som staten föreskrivit, tycker ofta att det går för fort och att framtiden blir otryggare utan avsättningsgarantier. För en lantbrukare som inte klarar sin ekonomi hotar en social katastrof. Som egen företagare har han inte någon lönegaranti. Han måste med sin familj lämna sin gård. Försäkran i riksdagsbeslutet att omläggningen skall ske under socialt acceptabla former har inte lugnat dem som misstror politiker. Men även vissa konsumentdebattörer har kritiserat att den inhemska avregleringen inte har kombinerats med ett ensidigt svenskt avskaffande av gränsskyddet. Det skulle dock ha inneburit att en stor del av det svenska jordbruket hade slagits ut, eftersom priserna på världsmarknaden på grund av de stora livsmedelsöverskotten i de industrialiserade länderna är mycket låga. Det är viktigt att i detta sammanhang notera att konsumenterna inte bara efterfrågar bra livsmedel till låga priser. Det finns en stor konsumentopinion, med Astrid Lindgren i spetsen, som krävt och kräver en bättre hantering av djuren, vilket lett fram till vår nya djurskyddslag. Att detta innebär ökade produktionskostnader är självklart och har bl.a. besannats av ett examensarbete vid lantbruksuniversitet förra året. Där angavs merkostnaden för svenska producenter av griskött jämfört med danska till 20%. Det är också viktigt att notera vad Lars Drake vid lantbruksuniversitetet påvisat, nämligen att det också finns en bred konsumentopinion för att vi skall bevara vårt öppna och omväxlande landskap. Slår vi genom ensidiga gränsskyddssänkningar eller andra åtgärder undan möjligheterna för våra svenska bönder att producera livsmedel lär landskapsvården bli åtskilliga miljarder dyrare. Skattebetalarna lägger årligen ut över 2 miljarder för att hålla parker och grönytor i våra tätorter. Skall vi gissa att landskapsvården, genom att den kommer att skötas av kommunanställda, blir 5 Låt mig få avsluta mitt resonemang om konsumentintressen med att påpeka att jag tror att förväntningar om sänkta konsumentpriser med anledning av jordbrukets avreglering är orealistiska. Vi har fått stopp på den galopperande prisutvecklingen. Prisökningen på livsmedel är nu lägre än på andra varor. Men det stora målet för avregleringen och det internationella arbetet inom GATT är sänkta utgifter för staten. När statliga subventioner avvecklas, kommer de nu dumpade världsmarknadspriserna att öka och återspegla faktiska produktionskostnader. Det är konsumenterna i form av skattebetalare som kommer att dra fördelen i detta sammanhang. Ett år efter riksdagens beslut om en ny livsmedelspolitik lämnade Sverige in en ansökan om EG-medlemskap. Detta innebär förändrade förutsättningar för den svenska jordbrukspolitiken, som kompliceras av en stor osäkerhet om vi kommer att bli medlemmar och en stor osäkerhet om vilken jordbrukspolitik EG då för. I det livsmedelspolitiska beslutet slås det fast att omställningen noga skall följas. Centerpartiet hade då motionsyrkande om en kommission. EG ansökan har ökat behovet av en sådan, och i regeringsförklaringen redovisade den nya regeringen att den beslutat tillsätta en omställningskommission, som skall följa upp riksdagsbeslutet och föreslå anpassning till förväntad EG-politik. Det har känts frustrerande att det tagit relativt lång tid med tillsättningen. Å andra sidan har det varit viktigt att kommissionen fått den breda kompetens på ekonomi , konsument , jordbruks och miljöfrågor som eftersträvats. Nu är kommissionen i arbete, och det innebär att frågor om förändringar i det livsmedelspolitiska beslutet kommer att behandlas av denna. Det betänkande som vi behandlar i dag tar upp frågor som berör omställningen ur EG perspektivet, och jag tänker ägna min återstående taletid till att kommentera dessa. I betänkandet behandlas också frågor som berör Norrlandsjordbruket och jordbruksstatistiken och dessa delar kommer Lennart Brunander att kommentera i sitt anförande. Den del av betänkandet jag tänker beröra innehåller två tillkännagivanden, tre reservationer, ett särskilt yttrande och en meningsyttring. Jag skall börja med den senare. Där redovisar Annika Åhnberg sin syn på jordbruket ur globalt perspektiv, hon kommenterar GATT förhandlingarna och EG:s jordbrukspolitik. Jag delar hennes synpunkter på dessa områden och tycker att det är viktigt att understryka att det tyvärr är EG som utgjort bromsklossen i GATT EG har i dag en jordbrukspolitik med regleringar på gemensam och nationell nivå av en omfattning och komplexitet som vi aldrig upplevt. Cirka två tredjedelar av EG:s gemensamma budget går fortfarande till jordbruket: 1981 var kostnaden 90 miljarder kronor, och i år beräknas den till 287 Vid medlemskap beräknas Sverige få betala 15 miljarder till EG, varav 10 miljarder går till jordbruket och 5 kommer tillbaka till vårt svenska jordbruk. Sverige skulle enligt min uppfattning förlora på att ställa sig utanför EG, men jag måste tillstå att jordbrukspolitiken inte inspirerar. Förhoppningsvis kommer beslut före sommaren att ha fattats om en omläggning i enlighet med den s.k. Mac Sharryplanen. Även den innebär ett steg tillbaka ur svensk synpunkt. Vänsterpartiet vill att regeringen återkommer till riksdagen med en långsiktig analys av jordbrukets framtida utvecklingsmöjligheter med förslag till åtgärder. Jag är övertygad om att regeringen kommer att så göra så snart vi vet om EG besitter kraften att lägga om sin jordbrukspolitik. I dagsläget är alltför mycket oklart. Socialdemkraterna tar i sin första reservation upp motionskraven på att förbereda jordbruket inför EG-inträdet genom att redan nu sänka de svenska livsmedelspriserna till EG-nivå. Som medel anges skärpt konkurrenspolitik, sänkt gränsskydd och bilaterala förhandlingar med EG om ökad import/export. Utskottet delar bedömningen att en skärpt konkurrenspolitik är motiverad för att öka konkurrensen i förädlingsledet. Flera utredningar har under senare tid visat att vår livsmedelsindustri inte skulle klara EG-konkurrensen i dag. På denna punkten finns också ett tillkännagivande från utskottet. Däremot skulle en ensidig sänkning av gränsskyddet inte öka konkurrensen i livsmedelsindustrin utan endast slå ut svenska producenter, för vilka, som jag tidigare framhållit, gäller hårdare miljö och djurskyddskrav än för Ökad export/import gentemot EG blir slutligen en följd av EES-avtalet och dess utvecklingsklausul. Den andra s-reservationen yrkar avslag på kdsmotionen som ligger till grund för tillkännagivandet om behovet av system för utbytes export/import för säsongs och årsmånsvariationer. Eftersom det i det livsmedelspolitiska beslutet 1990 framhålls att denna fråga får avgöras när konkurrensutredningen är klar, hade jag tänkt att fråga Inge Carlsson hur partiet kan anse att tillkännagivandet strider mot det livsmedelspolitiska beslutet. Men efter att ha läst Kds tidningen Kristdemokraten väljer jag i stället att rikta mig till Dan Ericsson i Kolmården och Kds. I det senaste numret av tidningen lyder rubrikerna: ''Seger för KdS jordbrukspolitik'' och I artikeln som följer kan man bl.a. läsa följande: ''KdS har från början protesterat mot den jordbrukspolitik som går ut på att svenska bönder bara skall producera mat för den svenska marknaden. Sverige betalar inte längre bönderna för eventuella överskott som produceras. Men EG:s bönder får fortfarande kraftigt stöd för sitt överskott. -- Jag uppfattar det som vi nu lyckats vända skutan, säger Dan Ericsson, KdS representant i jordbruksutskottet.'' Enligt min uppfattning har vi aldrig vid överläggningar mellan regeringspartiernas företrädare talat om att tillkännagivandet skulle avse en återgång till en allmän exportsubvention av livsmedelsöverskott, utan det tar sikte på frågan om utbytesexport på grund av årsmåns och säsongvariationer som vi inte kunde lösa förrän konkurrensutredningen var klar. Företrädarna för Moderaterna och Centern delar denna min uppfattning. Kolmården om han delar min uppfattning eller om tidningen rätt återgivet Kds syn. Betänk gärna frågan, därför att svaret är viktigt för frågan om alla regeringspartierna står fast vid det livsmedelspolitiska beslutet eller ej. Med tanke på den oklarhet som Kds skapat i denna fråga -- vi kunde i Morgonekot notera att konsumentberedningens ordförande tolkat tillkännagivandet på samma sätt som Kdstidningen -- kommer jag att yrka på återförvisning av ärendet till utskottet för förnyad behandling. Med det intresse som jag därmed som företrädare för ett regeringsparti visar för att återskapa den breda samsyn om jordbrukspolitiken som jag tidigare nämnt är nödvändig, vill jag uppmana socialdemokraterna att stödja återvisningsyrkandet i stället för den egna reservationen. Slutligen har, herr talman, Ny demokrati en reservation om att subventionera skolmaten med det belopp som motsvarar subventionerna för köttöverskott. Frånsett att vi för närvarande inte har något köttöverskott innebär förslaget en återgång till tidigare bidragstänkande. Jag yrkar, herr talman, bifall till hemställan i betänkandet med undantag för mom. 3 om exportfinansierning, där jag yrkar på återförvisning till utskottet för förnyad behandling, och vidare avslag på reservationerna och meningsyttringen.

Herr talman! Jag vill först tacka Inge Carlsson för beskedet att Socialdemokraterna stöder förslaget om återförvisning. Socialdemokraterna skriver i sin reservation att sänkningen av gränsskyddet skall ske inom ramen för det livsmedelspolitiska beslutet. Det är på något sätt en tulipanaros. Jag kan inte se att det livsmedelspolitiska beslutet ger någon sådan möjlighet. Det stryks under både i propositionen och i betänkandet från jordbruksutskottet att vi inte skall göra några ensidiga sänkningar, utan våra förändringar av gränsskyddet skall ske efter GATT förhandlingar i internationell ordning. Förra året företog vi en justering av det överskydd som fanns. Jag anser att det för närvarande inte finns något överskydd. Socialdemokraterna vill med det här förslaget effektivisera inom förädlingsindustrin, och det kravet ställer vi upp bakom. Det har i flera utredningar där man jämfört svenska förädlingsföretag med danska företag och med EG företag visat sig att vi i Sverige inte är tillräckligt effektiva i vår verksamhet. Vi ser i det sammanhanget vådan av att man inom mejerisektorn i Sverige har haft monopol i många, många år. I Danmark har mejerierna konkurrerat med stor kraft, och där kan vi finna att man både betalar producenterna ett högre avräkningspris och har lägre konsumentpriser. Det vittnar om en högre effektivitet än vi har i Sverige. Om vi, med den företagsstruktur som vi i dag har, sänker gränsskyddet drabbar det, tyvärr, inte livsmedelsindustrin. Det drabbar t.ex. inte mejerierna -- mejerierna tar först ut vad de behöver för sin verksamhet, och sedan får lantbrukarna ett avräkningspris baserat på vad som finns över. En sådan sänkning skulle alltså gå ut över producenterna. Vi har kunnat följa inkomstutvecklingen för lantbrukare under senare år och vet att de inte tål ytterligare neddragningar. Samtidigt har vi lovat att omställningen skall ske under socialt acceptabla förhållanden. Sedan frågade Inge Carlsson om vi hade förankrat tillkännagivandet i regeringen. Det har vi naturligtvis inte gjort. Det uppkom ett majoritetsläge då utskottet var nödsakat att göra ett tillkännagivande.
Herr talman! Om man inte vidtar några åtgärder kommer överskyddet i gränsskyddet att bli mycket större när vi nu skall sänka spannmålspriserna från den 1 juli. Samma sak gäller animalieproduktionen; foderkostnaderna kommer ju då att sänkas. Det måste väl ändå innebära att vi måste sänka både referenspriser och gränsskyddet, dvs. anpassa det nedåt. Bengt Rosén menar att överskyddet inte är tillräckligt stort för att kunna sänkas. Men det blir ju större i och med att vi sänker de här priserna, och att de skall sänkas fr.o.m. den 1 juli är vi ju överens om. Då måste ju jordbruksverket rimligen också se till att man sänker gränsskyddet. Man måste anpassa det nedåt, om ni förstår det bättre om jag uttrycker mig så.
Herr talman! Jag vill bara erinra Inge Carlsson om att när vi fattade det livsmedelspolitiska beslutet var det inte aktuellt med något EG-medlemskap. Tanken var att vi skulle pressa bort överskotten och att den svenska marknaden skulle tillhandahålla råvaror för de svenska producenterna. För att klara övergången och sätta press på spannmålsodlarna att delta i omställningen beslutade riksdagen om ett avtrappat s.k. tröskelpris, med hjälp av vilket staten skulle hjälpa till att exportera överskottsspannmålen. Det är riktigt att det priset sänks med ytterligare 15 öre i år, men därmed inte sagt att spannmålspriserna kommer att gå ned till den nivån. Det går inte att producera spannmål för en krona. Det kan man inte inom EG, och det kan vi inte i Sverige heller. Förhoppningsvis kommer därför prisnivån att ligga något högre. Det finns stor risk för att priset pressas nedåt, men det har inte varit den ursprungliga ambitionen. Nu har vi valt att söka medlemskap i EG, och det förändrar förutsättningarna, men det här skall kommissionen först komma med förslag om.

Herr talman! Det är ganska lätt att sätta upp målsättningar och beskriva visioner, men det är betydligt svårare att omsätta dem i verkligheten och genomföra dem rent praktiskt. Där tycker jag att det anmäler sig en rad frågor som är mycket svåra att besvara. Efter vad som hittills har sagts från talarstolen vill jag påstå att jag inte har fått något svar på de frågor jag har ställt. Bengt Rosén säger att han delar vår uppfattning att man måste försöka få bort de subventioner till export som finns inom t.ex. EG. Att arbeta för att försöka få bort subventionerna på exporten kan då vara en väg att gå. Men frågan är om det är en framkomlig väg. Det finns ju en risk att vi innan detta har genomförts har åsamkat vårt eget jordbruk så stora skador att vi sedan inte har så mycket jordbruk kvar. När det gäller koncentrationen som det talas om i betänkandet tycker jag att det är en väldigt knepig fråga när det gäller kooperationen. Hur gör man med dem som vill samverka? Det går ju att sätta likhetstecken mellan producentkooperationen och konsumentkooperationen och även fackliga organisationer. Skall vi kräva att det skall finnas en fyra fem förbund på metallområdet, osv? Jag har inte fått ett vettigt svar på frågan hur man går in där olika föreningar samverkar och bryter upp det man kallar koncentrationen. Jag skulle vilja ha ett svar på den frågan.

Herr talman! Jag blev inte klokare av detta svar. När det gäller konkurrensen på livsmedelssektorn är det ju tillåtet för var och en, t.o.m. Bengt Rosén, att i morgon starta mejeri, slakteri och allt vad det nu kan vara. Det är inte där problemet ligger. Fortfarande kvarstår frågan: Hur gör man med kooperationen? Om nu bönderna envisas med att de skall samverka måste man gå in med en tvångslagstiftning. Om det inte är någon som vill leverera till ett enskilt mejeri eller slakteri måste man gripa in. Det finns över huvud taget ingen som vill starta en egen industri. Det är ju några som försökt, men det är tydligen inte så stor lönsamhet att man har kunnat fortsätta. Detta är en mycket knepig fråga. Jag har ingen patentmedicin. Men eftersom det finns en enighet om att man skall bryta upp koncentrationen och skärpa konkurrensen måste det komma konkreta förslag. Annars är det ett slag i tomma luften. När det gäller detta med konkurrens, effektivitet och allt vad det heter, har jag litet svårt att förstå att den danska jordbruksministern nu går ut och uppmanar danska företag att gå samman i ett enda företag för att över huvud taget klara marknaden i EG, samtidigt som vi skall införa en konkurrenslagstiftning för att slå sönder företagen ännu mer. Lagutskottet fick i går praktiska exempel på detta när vi besökte Scans slakteri i Skövde där man redovisar både kostnadsökningar och annat. Det är redan i dag olika konkurrensmöjligheter. Här skall man ytterligare försämra möjligheterna. När man i Holland kan skicka 650 grisar genom veterinärbesiktning, kan man i Sverige skicka 180. Veterinärtaxan har nu höjts med 16 % årligen fyra år i rad. Vi måste diskutera villkoren för jordbruket här i Sverige och se vilka möjligheter både jordbruk och livsmedelsindustri har för att klara den utländska konkurrensen. Jag tycker att vi borde ta om allt från början, för nu har det gått galet. Det är ju praktiskt taget alla ense om. Nu bråkar man om vad som skall göras. Man borde sätta sig ner och gå igenom hela frågekomplexet på jordbrukets område och då ställa en mycket enkel och klar fråga: Skall vi ha ett svenskt jordbruk eller inte? Svaret på den frågan avgör mycket av vad vi skall göra i fortsättningen.

Herr talman! Debatten om jordbruksutskottets betänkande nr 15 -- Vissa jordbrukspolitiska frågor, m.m. -- måste självfallet också kretsa kring den situation som svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri just nu befinner sig i på grund av det beslut om ny livsmedelspolitik som fattades i juni 1990. Beslutet innebar långtgående förändringar såsom avreglering, anpassning till en ny situation på den internationella marknaden samt omställning för att uppnå balans mellan produktion och konsumtion. Syftet var att minska överskottsproduktionen och exportförlusterna. Det är i dag också viktigt att påpeka att beslutet fattades med klar hänvisning till pågående GATT förhandlingar och ambitionen att skapa rättvisa och så lika förutsättningar som möjligt för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri jämfört med motsvarande näringar i omvärlden, och då inte minst inom EG. Nu kan emellertid konstateras att ytterligare faktorer kommit att påverka utvecklingen och dagens situation. Ansökan om medlemskap i EG har inlämnats, varför rimligen vårt lands livsmedels och jordbrukspolitik så snart som möjligt måste fasas in i den politik EG bedriver på området. Det är då att notera att också EG:s jordbrukspolitik står inför förändringar, vilket ytterligare komplicerar bilden. GATT-förhandlingarna, vilka syftade till att sänka stöd och skydd för jordbruken i alla GATT anslutna länder, har inte nått fram till något resultat. Förhandlingarna skulle varit slutförda före årsskiftet 1990-1991 men pågår ännu och förväntas knappast bli slutförda under innevarande år. Självfallet skapar detta problem för svensk livsmedelsproduktions förutsättningar, vilka måste tas på allvar. I regeringsförklaringen från i höstas slås också fast att omställningen av jordbruket skall fullföljas. Syftet är att Sverige vid inträdet i EG skall ha en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring. Ett öppet och levande kulturlandskap skall bevaras. Jordbruket skall användas som en resurs i miljöarbetet. Det skall producera livsmedel av hög kvalitet och andra miljövänliga råvaror. En avstämning av omställningsbeslutet skall också ske med hänsyn till EG:s förändringar i jordbrukspolitiken. Den omställningskommission som nu är verksam arbetar självfallet huvudsakligen med omställningsbeslutet, men också kommande förändringar i EG-politiken måste komma in i bilden. För att klara detta måste vi som sysslar med jordbrukspolitik också nogsamt följa utvecklingen och ta vårt ansvar. Situationen är för närvarande den, att betydande kvantiteter livsmedel i dag flyter in i landet. Det beror på att länderna inom EG och andra länder dumpar marknaden med hjälp av exportsubventioner. Detta leder till att risken ökar för att nya överskott uppstår, vilka direkt hotar att slå ut svenska livsmedelsproducenter inom såväl jordbruket som industrin. Svenska producenter har inte motsvarande möjligheter som t.ex. länderna inom EG, och därför diskrimineras producenterna i sammanhanget. Som exempel kan nämnas att svenska ysterier nu tycks tappa ca 5 000 ton av sin ostproduktion per år. Detta beror på att EG har ett exportstöd för ost som ligger på 12--18 kr. per kilo beroende på vilken sort det gäller. Sverige har ingen motsvarande möjlighet. Dessutom har EG ett något högre importskydd än Sverige när det gäller ost. Det jordbruksutskottet nu gör är att ta ett sakligt ansvar för att omställnings och anpassningsbesluten skall kunna fullföljas även med beaktande av att GATT-förhandlingarna ej slutförts och att ansökan om medlemskap i EG Utskottet har betonat konkurrensens betydelse, och förslag om skärpta konkurrensregler är för närvarande på remiss. Här måste remissvaren inväntas och hänsyn tas till den praktiska verkligheten inom livsmedelsproduktionen innan man tar slutlig ställning. Inge Carlsson talade om och beskyllde utskottsmajoriteten för avsteg från omställningsbeslutet och att konsumenternas intressen skulle stå tillbaka för producentintressena. Han säger också att livsmedelspriserna måste sänkas till EG-nivå. Man bör då rimligen fråga Inge Carlsson om han också är villig att medverka till att svenska livmedelsproducenter såväl inom jordbruk som inom industri får så lika förutsättningar som möjligt i förhållande till EG-producenterna i fråga om kostnader för foder, avgifter osv. Inge Carlsson sade också att svensk livsmedelsindustri skulle produktutveckla och effektivisera i stället för att höja priserna. Det är faktiskt så, Inge Carlsson, att det i dag pågår en mycket stark effektiviseringsprocess inom svensk livsmedelsindustri. Man har siktet mycket klart inriktat på den konkurrens som blir följden av en internationalisering. Självfallet är det nödvändigt att vi i Sveriges riksdag skapar rättvisa förutsättningar som ger de ramar vilka är nödvändiga för att svensk livsmedelsproduktion -- det gäller både jordbruk och livsmedelsindustri -- skall lyckas. Inge Carlssons resonemang kring att konsumentintresset inte skulle uppmärksammas av majoriteten vill jag kommentera med att framhålla att det är ett vitalt konsumentintresse att vi har ett konkurrenskraftigt jordbruk och en konkurrenskraftig livsmedelsindustri. Om vi inte har kraft att korrigera och anpassa livsmedelsbeslutet till dagens kalla verklighet äventyras också konsumentintresset. Om Sveriges konsumenter i än högre grad än i dag blir beroende av importerade livsmedel, finner importörerna uppenbara möjligheter att också höja priserna. Det kommer att gå ut över konsumenterna. Det är självklart att om vi skall kunna hålla livsmedelspriserna på en rimlig nivå måste vi också ha ett starkt inhemskt jordbruk och en stark livsmedelsproduktion. Importens andel kan då näppeligen få öka, i varje fall inte på det sätt som den gör i dag med hjälp av skattebetalarna i andra länder. Det är skälet till att jordbruksutskottet har betonat vikten av att vi skapar förutsättningar för att lyfta ut överskott som beror på säsongsmässiga faktorer. Överskottet kan också bero på en del andra saker. När det gäller mjölken har vi en ojämn inleverans. Av fläskkött är konsumtionen större under viss tid av året. Det gör att vi ställs inför den situationen att vi tidvis får ett överskott. Det måste vara rimligt att skapa någorlunda lika villkor för att tackla problemen med omvärlden. Svenska konsumenter köper vissa produkter som kommer från de svenska slaktdjuren. Då uppstår det överskott av andra delar som måste exporteras. Sådana naturliga faktorer som beror på att det är en biologisk produktion samt det faktum att konsumentintresset också påverkar, måste vi ha kraft att ta hänsyn till i dessa sammanhang. Herr talman! Vi moderater står fast vid 1990 års omställningsbeslut och den uppföljning och korrigering som är nödvändig med hänsyn till den verkliga utvecklingen. Dessa möjligheter står inskrivna i beslutet. I dag är det bara frågan om en uppföljning av 1990 års beslut. Jag yrkar därför bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande.
Herr talman! Jag har sagt att vi i Sverige skyndsamt måste anpassa våra priser med tanke på att vi skall bli medlemmar i EG. Jag gav som exempel att Danmark har de högsta priserna i EG. De har ändå 15 % lägre priser än vad vi har i Sverige. Man kan jämföra med Tyskland som har ungefär 30 % lägre priser än vad vi har, trots att jordbrukarna i Sverige har betydligt högre totalt bidrag än man har i EG. PSE-talet var 1991 59 % i Sverige. I EG-länderna var det bara 49 %. Vi måste börja anpassningen. Det gör man inte på det sätt som Moderaterna vill, genom att genomföra nya exportstöd. Det är fel väg. Inom EG har man en målsättning att ta bort exportstödet inom ett antal år. Då skall inte vi göra tvärtom. Det är helt felaktiga signaler. Jag tror att livsmedelsproducenterna i Sverige har lika bra förmåner som man har i andra länder. Men det är mycket annat på vägen till konsumenten som gör att det blir för dyrt för oss i det här landet. Överskyddet i gränsskyddet är en sak. Brist på konkurrens en annan. Det kommer en utredning som i slutänden måste innebära att det kommer att bli billigare för konsumenterna. Det är bra att Ingvar Eriksson tar till orda till konsumenternas fromma här i dag. Det är inte ofta man hör det. Från ert håll brukar det mera gälla era egenintressen. Jag ser fram mot den nya konkurrenslagstiftningen och den debatt vi kommer att ha i höst.

Herr talman! Jordbrukspolitik är inte så enkelt. Det framgår med all tydlighet av den här debatten. Livsmedelspolitik är heller inte enkelt. Skall man då försöka att klara av livsmedelspolitik och jordbrukspolitik samtidigt, blir det minst dubbelt så svårt. Det leder mig till att det förslag som Centerpartiet hade 1990 om att vi borde ha en jordbrukspolitik och en livsmedelspolitik var ganska bra. Vi borde ha en jordbrukspolitik, där vi tar upp de frågor som har med jordbruksnäringen att göra, jordbruket som livsmedelsproducent, som producent av bioenergi, biobränsle och biomassa och också som värnare av det öppna landskapet och som en motor för att behålla en levande landsbygd. Det hade varit en mycket bra utgångspunkt, när man skall fastställa målen för jordbruksnäringen. Vid sidan av jordbrukspolitiken borde vi sedan ha en livsmedelspolitik som tar upp konsumenternas berättigade krav på livsmedelskvalitet och priser, konkurrensfrågor och en massa andra saker som har med det att göra. Men nu har vi det som vi har det, och då måste vi försöka hantera frågorna från den utgångspunkten. Svenskt jordbruk är en viktig näring. Som jag sade, borde man i det här sammanhanget lägga in de saker som är viktiga för jordbruket, för landsbygden och för ett levande landskap. Då måste vi kunna använda vår åkerareal till att producera någonting på och sysselsätta de människor som behövs ute i bygderna. 1990 års beslut var egentligen ett försök att hitta en väg för att klara detta. Som sagts här tidigare, var det en kompromiss som tog ganska lång tid och mycket arbete att komma fram till. Bekymret är ju att en del av de förutsättningar som då fanns har ändrats under tiden som gått. Så är det t.ex. med GATT-förhandlingarna. Det förutsattes i beslutet att de skulle vara avklarade ganska snart. Dessutom har Sverige ansökt om medlemskap i EG, vilket inte var känt och inte diskuterat när beslutet togs. Mot den bakgrunden är det ju viktigt att vi har fått en omställningskommission som förutsättningslöst kan bedöma och penetrera vad som behöver göras för att vi skall komma rätt. Centerpartiet hade redan 1990 krav på en omställningskommission, som Bengt Rosén påpekade. Jag tror att det hade varit väldigt nyttigt, om vi hade haft kommissionen med från början och den då hade kunnat komma mycket snabbt med de förslag som är nödvändiga. I betänkandet tas det upp en del frågor som har att göra med konkurrens, med gränsskydd och med jordbrukets möjligheter att exportera livsmedel. Jag skall mycket kort beröra de här delarna. Jag tror att det är mycket viktigt att vi får bra förutsättningar för det svenska jordbruket. Det är inte så enkelt som Inge Carlsson vill göra gällande, att man kan sätta de svenska priserna i relation till priserna på andra ställen och säga att vi måste ha sänkta priser. I en omstruktureringssituation, med en krympande produktion, får vi bekymmer med överkapacitet i anläggningar och annat och därigenom också ökade kostnader. Men givetvis är det oerhört viktigt att svensk livsmedelsindustri och svenskt jordbruk över huvud taget kan komma ner till en sådan kostnadsnivå att vi är konkurrensmässiga. Men vi skall samtidigt komma ihåg att vi i riksdagen och konsumenterna ute i samhället ställer krav på det svenska jordbruket som gör att produktionen blir dyrare, i varje fall inte billigare. Vi ställer miljökrav, vi ställer krav på djurhållningen och annat som fördyrar produkterna. När vi fattade beslut i riksdagen sade vi klart ifrån att detta är kostnader som näringen får ta ut på marknaden. Vi kan inte göra sådana uttalanden och sedan inte leva upp till dem. Vi måste naturligtvis ta konsekvenserna av det vi beslutar. I betänkandet föreslås ett tillkännagivande om att exportsubventioner borde kunna utgå, precis som förhållandet är i EG i dag, med de förutsättningar som Bengt Rosén tidigare har redovisat här. Det är ju helt i linje med det som sades i det jordbrukspolitiska beslutet, nämligen att det skall vara ömsesidighet med omvärlden, med EG i första hand, om jordbruket och livsmedelsindustrin skall klara att sälja ut överskotten. När vi tog beslutet 1990, var förutsättningarna att förhandlingarna ligger som en av de viktigaste delarna att få bort exportstödet. Men eftersom vi inte är i den situationen att stödet avskaffats, får vi naturligtvis verka med utgångspunkt i den verklighet som finns. Inge Carlsson pratade väldigt mycket om att vi borde ha lägre livsmedelspriser. Det är väl bra, och det tror jag att alla vill ha. Men så länge Inge Carlssons parti hade makten fick vi inte så mycket sänkta livsmedelspriser. I varje fall medverkade man inte till sänkt moms på livsmedel, vilket vi ju har fått sedan vi fick en ny regering. Det är ändå ett steg åt rätt håll. Att sänka gränsskyddet ger inte nödvändigtvis lägre priser i konsumentledet. Vi har en del exempel på det. Jag delar Bengt Roséns uppfattning att en sänkning av gränsskyddet inte ligger inom ramen för 1990 års beslut, eftersom det förutsatte en ömsesidighet på det här området, att gränsskyddet skulle ligga fast till dess ett avgörande kunde komma i GATT. Jag skulle naturligtvis kunna tillägga att den sänkning av gränsskyddet som skedde förra året inte heller låg inom det beslutets ram, men det har vi diskuterat förut. John Andersson hade en del synpunkter på konkurrenslagstiftningen, och jag kan i stor utsträckning dela hans uppfattning att vi må ju tänka på vad vi gör i de här sammanhangen, så att vi inte skapar förutsättningar som omöjliggör ett bra inträde på den europeiska marknaden, på vilket sätt det nu än skall ske. Det är inte så enkelt som att bara säga att nu borde vi kunna exportera mer, eftersom inte ens EES avtalet ger de förutsättningarna i tillräckligt stor utsträckning. Vill vi att svensk livsmedelsindustri skall kunna konkurrera på Europamarknaden, måste vi också ge jordbruksnäringen och livsmedelsindustrin möjlighet att komma ut och presentera sig, visa de svenska varorna och den kvalitet som de faktiskt har. Inge Carlsson var också inne på att vi borde öka importen av livsmedel -- av hög kvalitet, tillade han. Vi hävdar med bestämdhet att de svenska livsmedlen totalt sett har hög kvalitet, högre kvalitet än de livsmedel vi importerar. Här kommer märkningen av livsmedel in som en viktig del, att vi skall ha en ärlig märkning som visar varifrån produkterna kommer. Det har ju varit en hel del uppmärksamhet kring den frågan under senare tid, och jag vet att jordbruksministern arbetar med att få till stånd en livsmedelsmärkning som bättre stämmer överens med verkligheten och ger den rätta informationen till konsumenterna. I stort sett tycker jag att det är ett bra betänkande, en bra plattform att stå på inför det arbete som omställningskommissionen gör, de förslag som kommissionen kommer med i höst och de beslut som vi då skall fatta. Jag tycker nämligen att det är viktigt att vi har ett jordbruk i Sverige som kan förse de svenska konsumenterna med bra livsmedel, att vi har ett öppet landskap och att vi har en levande landsbygd. Men jag tycker faktiskt att vi har ett ansvar också för världen i övrigt, för att försörjningen med livsmedel är sådan att människor i varje fall har möjlighet att äta sig mätta. Det är tyvärr inte så att det totalt sett finns överskott på livsmedel. I det här betänkandet behandlas också Norrlandsstödet, och det har sagts att jag skall litet närmare gå in på det. Åke Selberg redogjorde för hur Norrlandsstödet historiskt har utvecklats. Jag skulle kunna tillägga i det sammanhanget att vi -- jag tror att det var 1985 -- fattade ett beslut om att vi inte skall tillåta att Norrlandsjordbrukets omfattning eller produktionsvolym minskar. 1990 tog vi ett beslut om att de omställningsåtgärder som vidtas i jordbruket inte skall leda till att lönsamheten i norra Sverige blir lägre. Den socialdemokratiska regeringen levde inte upp till de här besluten under sin tid vid makten. För att slippa göra det tillsatte den i stället en utredning. I år är det första gången som besluten förverkligas, i och med regeringens förslag. Det innebär att uppräkningen av Norrlandsstödet den här gången ligger i nivå med det som riksdagen har ställt som krav. Det är viktigt att man gör den uppräkningen, därför att målsättningen är, som jag sade, att behålla nuvarande produktionsnivå. Det är ur regionalpolitisk synpunkt och sysselsättningssynpunkt men också ur försörjningssynpunkt viktigt att kunna göra det. I det sammanhanget skulle jag möjligtvis också kunna säga någonting om en motion som Stina Gustavsson och några andra centerpartister har väckt om att vi borde se på möjligheten för och behovet av ett arealstöd eller djurstöd också i andra delar av Sverige där vi har sämre produktionsförutsättningar -- i södra och mellersta Sveriges skogs och mellanbygder. Vi har i utskottsbetänkandet sagt att det här är någonting som den arbetande kommissionen måste titta på, och det är naturligtvis så. Men om vi ser saken i ett Europaperspektiv finner vi ju att en stor del av jordbrukspolitiken i Europa går ut på just stöd i den här formen, och det är viktigt att behålla den produktion av mjölk och kött som finns i dessa områden. Jag förutsätter därför att den här frågan övervägs i kommissionen och att det också läggs fram förslag härvidlag. Både John Andersson och Åke Selberg tog upp frågan om det särskilda stödet till jordbruket i norra Sverige. Jag delar den uppfattning som de har framfört och som finns redovisad även i betänkandet och i propositionen, nämligen att det här har varit ett mycket lyckat stöd. Det har gett bra förutsättningar, det har skapat bra förhållanden -- man har satt in stödet på rätt sätt. Det har faktiskt varit något av en dualism mellan detta stöd och glesbygdsstödet. Det ena stödet har skötts av lantbruksnämnden, det andra av länsstyrelsen. Nu finns inte denna skillnad längre, utan nu handläggs båda stöden av ett och samma organ. Det är länsstyrelsen -- lantbruksnämnden ingår i länsstyrelsen -- och då finns det ju ingen anledning att ha två olika anslagsposter, utan det är glesbydsstödet som skall användas för dessa ändamål. Det bör rimligtvis kunna ge mer pengar och större förutsättningar, för de som har den speciella kompetensen och hanterar det särskilda stödet finns i länsstyrelsen, och hanteringen bör kunna ske på ett bra sätt. John Andersson hade samma synpunkter som Åke Selberg på omställningsstödet. Mitt svar till John Andersson och Åke Selberg är att det inte skall behöva bli någon egentlig försämring utan snarare en breddning, så att man får möjlighet att använda betydligt mer av de resurser som finns på det sätt som önskas. Sedan frågade John Andersson om transportstödet till butiker som köper mjölk, vilket tas bort. Det gör naturligtvis att mjölken kan bli något dyrare. Men det kan samtidigt vara på det sättet att vi ger förutsättningar för lokala initiativ, så att man blir mer konkurrenskraftig och slipper köra mjölken fram och tillbaka långa vägar. Den möjligheten blir klart större än tidigare i och med att det framlagda förslaget genomförs, så det kan faktiskt ligga någonting positivt i den här ordningen också, John Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande. Men under de omständigheter som uppkommit kan jag stödja det yrkande om återremiss som Bengt Rosén har framställt. Det är ju olyckligt när ett parti går ut och av egna intressen försöker beskriva saker och ting på ett sådant sätt att det blir omöjligt att fatta beslut i riksdagen. Men eftersom det nu har blivit på det sättet stödjer jag yrkandet om återremiss.

Herr talman! Ju mer jag lyssnar till de borgerliga företrädarna, desto mer oroad blir jag för hur vi skall nalka oss ett EG-inträde. Ingvar Eriksson säger att om vi kommer in i EG får vi EG-priser. Det är ju jättebra. Men vad är det för priser? Är det
Herr talman! Jag undrar då bara var Lennart Brunander står. Vi Socialdemokrater företräder den linjen att vi måste börja anpassa priserna innan Sverige kommer in i EG. Då hör man företrädare för olika partier som har helt andra uppfattningar. Jag måste höra efter hur Lennart Brunander anser att vi skall kunna anpassa oss till ett EG-inträde. Finns det intresse hos Lennart Brunander för att vi skall anpassa priserna nedåt innan vi går in i EG, eller anser Lennart Brunander att vi inte skall göra någonting utan vänta till den dag vi kommer med i EG? Hur tror Lennart Brunander att det kommer att gå för våra livsmedelsproducerande bönder, om man så att säga på en dag får EG-priser?

Herr talman! Jag har inte hävdat att vi i Sverige skall öka vår import.

Jag tror också att den nuvarande jordbruksministern framhåller detta i sina diskussioner, när han är ute på resor. Det är alltså en fördel som vi har, och jag tycker inte att det är där vi först skall backa. Vi Socialdemokrater står fast vid att Sverige skall ha en hög kvalitet på varorna. Vi tror att det är en nisch där vi kan tjäna mycket vid ett EG-inträde.
Herr talman! Om inte jag har hört alldeles galet när jag lyssnat till Inge Carlssons anförande och även till de diskussioner som vi haft förut, så var huvudmotivet för ett sänkt gränsskydd att vi skulle öka importen för att på det sättet få en hårdare konkurrens på den svenska marknaden. Det var på detta sätt Socialdemokraterna skulle öka konkurrensen. Då får ni väl ändå stå för vad ni säger. Vill ni öka importen, så är det på det sättet. Jag tror inte att det är lösningen på problemet. Jag anser att svensk livsmedelsindustri och svenskt jordbruk behöver ett sjyst uppträdande från Sveriges riksdag och den svenska regeringen och att vi måste följa de spelregler som lades fast i 1990 års beslut. Så småningom får vi göra de korrigeringar som behövs med anledning av vad den arbetande kommissionen föreslår. EES-avtalet ger vissa förutsättningar, men det ger väldigt små förutsättningar för en ökad export och import av jordbruksprodukter. Det är emellertid viktigt för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri att kunna komma ut på den europeiska marknaden. Därför behövs också stöd för detta. Eftersom man inom EG håller på och arbetar med ett stöd för export hit, så är det rimligt att vi går till väga på samma sätt. Jordbruksministern har i annat sammanhang anslagit 60 milj.kr. för stöd till exportfrämjande verksamhet som ett led i detta. Det borde vara någonting som socialdemokraterna applåderar.
Herr talman! Det är bra att Lennart Brunander tycker att det är viktigt att behålla produktionen inom det norrländska jordbruket. Man kan dock befara att det inte kommer att lyckas, eftersom det särskilda åtgärdsprogrammet dras in. Här kommer en mängd frågor fram. Lennart Brunander säger att man kan gå via det regionalpolitiska stödet, dvs. glesbygdsstödet. För stunden vet jag inte om det stödet har höjts i motsvarande grad. Skall då jordbrukssektorn slåss med andra sektorer om att få ta del av stödet? Vad jag vet är det hård konkurrens om glesbygdsstödet. Jag tror att det är olyckligt om även jordbruket skall vara med och slåss om dessa pengar. Det beslut som tidigare har fattats om att man skulle upprätthålla 1984 års nivå när det gäller produktionen torde vara historia nu. Det har skett en ständig minskning. Exempelvis minskade Efter bara två månader i år har invägningen minskat med 3,5 %. I propositionen sägs att invägningen hade sjunkit med 9 % från juni 1990 till juni 1991. Här går utvecklingen åt samma håll som man brukar säga att en korumpa växer, alltså neråt. Detta om Norrlandsjordbruket och åtgärdsprogrammet. Man tar bort uttransportstödet och högstpriset medan intransportstödet finns kvar. Allt detta har man suttit och räknat på och kommit fram till att man tjänar 2,5 miljoner om man lägger ner Lycksele mejeri. Det innebär att mjölken skall skjutsas 80 mil för att bli uppvärmd och förpackas. Hämtningen av mjölk kommer inte att pågå länge. Då slås fjälljordbruket ut, i den mån man inte kan behålla det för privat konsumtion direkt på gården.
Herr talman! Det är viktigt att produktionen hålls uppe i norra Sverige. Det är utgångspunkten för Norrlandsstödet. Men man kan inte garantera att alla som sysslar med jordbruk kommer att fortsätta. Genom att vi i år får en ordentligt uppräkning för första gången på flera år utan att riksdagen behöver gå in och ändra på regeringens förslag, borde förutsättningarna vara bättre. Även om riksdagsbeslutet utgick från att Norrlandsjordbruket skall kompenseras så att den nedgång som omställningen innebär inte skall slå igenom, blir Norrlandsjordbruket naturligtvis inte helt oberört. Jag tycker också att det är olyckligt när produktionen går åt det hållet i norra Sverige. Så småningom kan man inte hålla alla enheter i gång. Det kommer att innebära att anläggningar läggs ner. Jag kan inte gå in på vad det speciella fallet med Lyckselse innebär. Men om bonden skall få ett rejält pris för sin mjölk går det inte att upprätthålla driften vid för många enheter inom samma organisation, i varje fall inte vid fler enheter än man har mjölk till. Jag återupprepar att glesbygdsstödet är ett mycket bra stöd. Det är viktigt att man kan använda det. Jag har inte i huvudet hur mycket det har räknats upp, men jag vet att det har räknats upp. Centerpartiet har under flera år agerat för det. Det regionalpolitiska stödet är viktigt, inte bara för jordbruket. Jordbruket måste naturligtvis slåss med andra sektorer. Nu finns den kompetens som har sysslat med åtgärdsprogrammet för jordbruk i länsstyrelsen. Då måste det också vara lättare för jordbruket att vara med och slåss om dessa pengar.
Herr talman! Jag skall fortsätta med att tala om mejeriet i Lycksele. Det är mycket intressant. Till syvende och sist handlar det om ifall det skall finns kvar något jordbruk i inlandet eller inte. Mejeriet har ett stort upptagningsområde: från Granö och Tärna, Ammarnäs osv. Invägningen inom upptagningsområdet motsvarar ganska bra konsumtionen. Man kör in mjölken till mejeriet, värmer upp den och förpackar den. Sedan körs den tillbaka upp till konsumenterna. Det finns ett intransportstöd, vilket gör att man kan räkna på hur mycket man tjänar på att flytta invägningen från Det är svårt att gå till Norrmejerier och säga: Nu skall ni behålla mejeriet i Lycksele. Jag vet inte hur man skall gå till väga. Om man behåller intransportstödet och tar bort uttransportstödet innebär det att konsumenterna i Tärna skall betala transporten upp till Tärna. Det blir ett för stort krav att ställa på de övriga producenterna i området, att de skall vara med och betala frakten upp till fjällkedjan. Detta kommer att innebära att priset blir mycket högt, och det kommer över huvud taget att bli olönsamt att köra in mjölken och framför allt att köra ut den. Nu satsar man nära en miljard kronor på att behålla jordbruket inom detta område. Att ett mejeri försvinner innebär kanske att man tjänar 2,5 miljoner och att jordbruket inom ett mycket stort område slås ut. Det är verkligen ett exempel på att en liten tuva stjälper ett stort lass. Det borde finnas möjligheter att med regionalpolitiska medel eller åtminstone med regionalpolitiska hänsyn stötta, så att det finns mejerier i inlandet.

Herr talman! Jag skrev i vår motion att gränsskyddet skall användas aktivt inom det jordbrukspolitiska beslutets ram. Jag har i flera sammanhang påpekat noga att vi skall jobba inom ramen för det jordbrukspolitiska beslutet och låta kommissionen arbeta i lugn och ro, även om det brådskar. Konkurrensfrågorna är viktiga för jordbruksnäringen. Jordbruksnäringen har varit det mest reglerade området inom näringspolitiken. Det har lett till en del problem som vi nu måste arbeta oss bort ifrån, och detta ingår i 1990 års beslut. När vi har fått problem har vi reglerat. Sedan har det blivit regleringar ovanpå regleringar. Till slut blev det ohållbart att jobba vidare på den vägen. Det var därför det jordbrukspolitiska beslutet kom till.